Herr talman! Arbetslöshetsförsäkringen, som har en lång historia, är frivillig och statsunderstödd. Den har sitt ursprung dels i de kassor som i början av 1900-talet bildades på frivillig väg, dels i de olika former av kontantstöd som staten givit. De grundläggande principerna för försäkringen har inte förändrats genom åren. Däremot har staten fått ta en allt större del av kassornas utgifter. Från att på 30-talet varit ca 40 96 har statens andel i dag ökat till 95 960. Arbetslöshetsförsäkringen kan sägas ha haft samma utveckling som sjukförsäkringen, från frivilliga försäkringskassor till dagens statliga. Arbetslöshetsförsäkringen har mer och mer blivit ett försäkringssystem som finansieras via statsbudgeten. De ökade kostnaderna och ojämlikheten i medlemsavgifterna förutom alla de som står utanför någon ersättning eller har en ersättning som vida understiger A-kassornas, har utsatt systemet för stark kritik. Från folkpartiets sida har vi länge ansett att det finns mycket starka skäl för en allmän arbetslöshetsförsäkring. Den skulle kunna ge alla arbetslösa som står till arbetsmarknadens förfogande ett fullgott skydd. Så är det inte i dag. I dag finns en stor del av de arbetslösa utanför arbetslöshetsförsäkringen. Därtill kommer att ett stort antal är hänvisade till kontant arbetsmarknadsstöd. Det torde vara allmänt känt att det kontanta arbetsmarknadsstödet inte är något reellt skydd vid arbetslöshet. Det kontanta arbetsmarknadsstödet innebär snarast en förnedring av de människor som är hänvisade till detta och därmed också tvingade att gå till de sociala myndigheterna för sin försörjning. Herr talman! I dag är, trots att det är tio år sedan ALF-utredningen lade fram sitt förslag, en fjärdedel av de arbetssökande vid arbetsförmedlingen utan arbetslöshetsersättning. Därtill kommer de som endast har kontant arbetsmarknadsstöd. Andelen arbetssökande utan ersättningsrätt har också under åren varit påfallande konstant. Under 1980-talet har statsbidraget till arbetslöshetsförsäkringen uppgått till 95 96, och med regeringens förslag höjs statsbidraget till 100 96. Det är därför inte rimligt att en fjärdedel av de arbetslösa inte skall få del av en reell arbetslöshetsförsäkring. Folkpartiet har föreslagit en skyndsam utredning för att genomföra en allmän försäkring. Trots att utskottsmajoriteten inte i sak har något att erinra så avstyrks motionen. Det fanns på sin tid ett statsråd som talade om att ”det är vårt folk”. Slutsatsen av socialdemokraternas ställningstagande i denna fråga blir att ert 9 folk redan finns i arbetslöshetsförsäkringen och att ni därför inte ser någon anledning att förbättra levnadsvillkoren för den som saknar ekonomiskt skydd. Återigen ställs de sämst ställda utanför. Så långt sträcker sig solidariteten. Förhoppningen har stått till vpk:s medverkan för de sämst ställdas rätt, men tydligen är solidariteten med fackföreningsrörelsen viktigare än solidariteten med de sämst ställda på arbetsmarknaden. Jag konstaterar bara att vpk:s solidaritet inte heller sträcker sig till dessa grupper. Folkpariet anser, att i avvaktan på en allmän arbetslöshetsförsäkring bör det inte göras några principiella ändringar av bidragsoch finansieringssystemet. För denna avvaktan talar också att arbetsmarknadsverkets ledning bedömer att det är förenat med stora svårigheter att praktiskt lösa de tekniska problem som förslaget innebär. Herr talman! Lagrådet är kritiskt till regeringens förslag att medge uttag av extra kostnader för de enskilt anslutna medlemmarna. Lagrådet påpekar med skärpa att extrakostnaderna är ”väsentligt försumbara” och att likabehandlingsprincipen starkt talar för att alla medlemmar bör behandlas lika, särskilt när regeringens förslag innebär att kassornas roll blir att förmedla statsbidrag. Principen måste vara att kostnaderna för administrationen skall bäras solidariskt.

I dag avstår vissa kassor från att meddela enskilda medlemmar från vilken dag de har blivit medlemmar. Med en så bristfällig information instämmer jag i lagrådets synpunkter att kostnaden måste vara väsentligt försumbar. Under årens lopp har otaliga ärenden kommit till politikernas kännedom om svårigheten att bli medlem för den som inte önskar fackligt medlemskap. Det är en självklarhet i ett demokratiskt samhälle att var och en själv skall ha rätten att fatta beslut om huruvida han eller hon önskar bli medlem i en förening. När rätten att avstå från medlemskap i fackförening ändock medger rätten att tillhöra arbetslöshetskassan, måste nya rutiner till för att den rätten också skall få full effekt. AMS måste därför göra ändringar i kassornas anvisningar, så att ansökningsförfarandet underlättas. Där har arbetsförmedlingen en skyldighet att tillvarata den enskildes intressen. Detta sker inte i dag. Herr talman! Folkpartiet föreslår att frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring skall utredas. Därmed anser vi också att nuvarande finansieringssystem skall behållas oförändrat. Regeringen och utskottsmajoriteten anser att ett ändrat finansieringssystem innebär att några fonder inte längre behövs, utan föreslår att dessa skall upplösas och tillföras resp. facklig organisation. Majoriteten i utskottet, socialdemokraterna och vpk, anser att fonderna är uppbyggda av egenavgifter, som därmed skall tillfalla resp. facklig organisation. Även de pengar som inbetalts av fristående medlemmar skall tillföras den fackliga organisationen. Det är en bra midsommarpresent till fackföreningsrörelsen, eftersom de här fonderna, det vill jag påpeka, innehåller drygt 2,2 miljarder kronor. Mot detta förfaringssätt har lagrådet reagerat. Lagrådet anser att pengarna bör ingå i kassornas allmänna rörelse och därmed utnyttjas till de arbetslösa. Utskottsmajoriteten föreslår denna gigantiska överflyttning till fackföreningsrörelsen, trots att den skriver i betänkandet: ”Arbetslöshetskassorna är alltsedan den statsunderstödda verksamheten började vid mitten av 1930-talet skyldiga att avsätta medel till fonder. Dessa har till uppgift att vara en medelsreserv med hänsyn till de skiftningar i arbetslösheten som kan inträffa. De skall också säkerställa att kassorna har likvida medel för sina utbetalningar.” Trots att majoriteten erkänner att pengarna är till för de arbetslösa och inte för fackföreningsrörelsen, överför man drygt 2,2 miljarder kronor. Vad är det för pengar som skall skänkas till facket? Jo, det är statsbidrag, som under 1980-talet har uppgått till 95 96. Det är alltså en ytterst ringa del som är egenavgifter. Så inte ens det argumentet håller för en granskning. Socialdemokraterna överför till fackföreningsrörelsen drygt 2,2 miljarder kronor av de arbetslösas pengar. Det är pengar som är fonderade för att skydda de arbetslösa från ekonomisk misär. De miljarderna skänker socialdemokraterna med glatt hjärta till fackföreningsrörelsen, och vpk medverkar till att de sämst ställdas pengar tas. Herr talman! Vad kan facken tänkas använda dessa pengar till? Självfallet får de pengar man erhållit disponeras efter eget gottfinnande. Skall de öka sina konfliktfonder, eller skall de smörja den socialdemokratiska valmaskinen? Lars Ulander som gammal fackföreningsman kanske kan ge ett tips. Jag vill gärna fråga utskottsmajoriteten: Skall dessa pengar, som är obeskattade — eftersom ni säger att det är egenavgifter och man har avdragsrätt för egenavgifter — beskattas innan facken får dem? Eller gäller något annat synsätt den här sortens obeskattade medel? De arbetslösa får ju skatta för sina pengar. Skall fackföreningsrörelsen behandlas annorlunda? Eftersom statsrådet är i kammaren kanske hon kan ge mig ett svar. I majoritetsförslaget ingår att det kontanta arbetsmarknadsstödet skall behållas. Mot detta står folkpartiets förslag om en allmän arbetslöshetsförsäkring, en försäkring som skulle ge de flesta någonstans mellan 300 och 400 kr. per dag. I stället får de med dagens beslut 149 kr. Genom att behålla de fonderade miljarderna i kassornas verksamhet, skulle man kunna förstärka stödet till dem som endast har kontant arbetsmarknadsstöd. De sämst ställda, de som inte tillhör socialdemokraternas eget folk, skulle slippa gå vägen via socialbyrån för att klara sin arbetslöshetsperiod. Låt mig bara konstatera att socialdemokraterna tar de arbetslösas pengar och skänker bort dem till fackföreningsrörelsen, som står socialdemokraterna närmast. Där kan man tala om solidaritet, men mot vem? De som har kontant arbetsmarknadsstöd är 68 000 per år. Jag undrar verkligen vad de säger om midsommargåvan till fackföreningsrörelsen. Herr talman! I folkpartiets förslag om en utredning om en ny arbetslöshetsförsäkring ligger också kravet på att arbetsmarknadens parter bör ta ett större ansvar för sysselsättningen. Medverkar parterna till att löneökningar Prot. 1987/88:136 na blir högre än vad samhällsekonomin tål, bör de också bidra till finansieringen av den arbetslöshet som skapas av dessa överuttag. Det är också viktigt att utreda möjligheterna att använda arbetslöshetsersättningen för att snabbare skapa fotfäste på arbetsmarknaden åt den arbetslöse. Det kan vara i form av utbildning eller introduktionsbidrag för att underlätta den arbetslöses nya möjligheter till ett fast och varaktigt arbete. Avslutningsvis vill jag konstatera att dagens midsommarpaket till fackföreningsrörelsen är i samma storleksklass som industriministerns välkända ”paket” inför valrörelsen. Skillnaden är bara den att det i detta fall inte skapas ett enda jobb, men det kanske räddar den socialdemokratiska valsegern. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de reservationer som folkpartiet har fogat till betänkandet.

Herr talman! Problematiken kring allmän arbetslöshetsförsäkring och det mesta i övrigt som rör det området har så noggrant penetrerats av både Sonja Rembo och Sigge Godin att jag inte tänker bli så långrandig. Men eftersom centerpartiet som målsättning i sin politik har en rättvis fördelning av våra statliga pengar och en grundtrygghet för alla, vill jag ändå litet grand kommentera det som majoriteten i arbetsmarknadsutskottet har kommit fram till. Vi har gång på gång krävt en parlamentarisk översyn av arbetslöshetsförsäkringen. Men från arbetsmarknadsdepartementet och socialdemokraterna har vi inte fått någon förståelse för det. I stället har man tillsatt en enmansutredare, som naturligtvis är socialdemokrat, och som tillsammans med parterna har kommit fram till det förslag som vi nu behandlar. Det visar något av den maktfullkomlighet som litet då och då framskymtar från regeringspartiet. Det är beklagligt, eftersom det ändå är ganska många människor som berörs av förslaget. Det är 25 90 av de arbetslösa, och det är mestadels kvinnor och ungdomar. Även de som åtnjuter kontant arbetsmarknadsstöd hamnar utanför systemet. Detta måste betyda att man från socialdemokratiska partiet inte tycker att det skall vara grundtrygghet för alla utan bara för vissa. Detta förslag är lika ofullbordat som många andra förslag som lagts fram under vårriksdagen. I och för sig kan vi från centerpartiet betrakta det som något av en delreform, och därför har vi godtagit borttagandet av karensdagarna. Men det fattas för mycket i förslaget för att det skall kunna accepteras som helhet och därför vill vi på det bestämdaste avvisa den inställning man visar från socialdemokratin. Itidningen Arbetet har man tagit upp frågan om fördelningen av fonderna. Socialdemokraternas eget organ visar på att 7-8 miljarder kronor skulle ha kommit från medlemmarna till kassorna, medan ungefär 45 miljarder kronor har kommit i form av statsbidrag. Åtminstone den proportioneringen kunde man ha åstadkommit i detta förslag, men det gjorde man inte. I samma tidning talas det om att de som genom detta förslag blir förlorare är staten och de A-kassemedlemmar som inte är fackligt anslutna. Det är bara att konstatera att de som skall tillgodoses med detta förslag är de som har goda löner på arbetsmarknaden och de som är fackligt anslutna. Det är beklagligt. Om det hade gällt förhållandena långt tillbaka i tiden då arbetslöshetsförsäkringen betalades av egna medlemmar och avgifter och man då hade velat ge någonting åtminstone till gamla kämpar som inte hade fått så stor del av statsbidraget, då hade vi förstått någonting. I dagens läge begriper vi inte alls den fördelningspolitik som socialdemokraterna bedriver. Jag har velat peka på dessa punkter, och jag tycker att statsrådet borde tala om varför socialdemokraterna inte anser att alla skall ha del av grundtryggheten i samhället. Dessutom har jag velat påtala hur fantastiskt osolidariska fonderna egentligen är. Slutligen vill jag yrka bifall till de reservationer som centerpartiet står bakom i detta betänkande.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna anser att regeringens förslag till ändring i arbetslöshetsförsäkringen, som vi nu behandlar, är ett steg i rätt riktning. Att karensdagarna slopas och att högsta ersättningsbelopp kopplas till löneutvecklingen är positivt och ligger i linje med de förslag vpk under flera år har lagt fram. Det andra positiva inslaget är att regeringen inte fallit undan för de borgerligas förslag om ökad självfinansiering utan nu mer eller mindre slår fast att det är produktionen som skall bekosta arbetslöshetsförsäkringen. Tyvärr vill regeringen inte löpa linan ut och skapa en allmän arbetslöshetsförsäkring baserad på nuvarande erkända arbetslöshetskassor och utformad som en allmän socialförsäkring. Det innebär att regeringen relativt sett förlänger avstängningstiderna och begränsar möjligheterna till studier, vilket är det negativa i regeringsförslaget. Den stora frågan vid behandlingen av regeringens proposition har varit att det funnits fyra yrkanden om en utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det har spekulerats om att det skall tillsättas en sådan utredning. Från vpk:s sida har vi klart sagt ifrån att vi inte kommer att medverka till att tillsätta en utredning, som kommer att utreda sämre alternativ till arbetslöshetsförsäkring än vad vi har i dag, dvs. förslag som finns i de borgerliga motionerna om större egenavgifter eller finansiering av de arbetande själva. I reservation 1 av de borgerliga följs dessa tankegångar upp med formuleringar som: ”Den enskildes insats i form av avgifter till försäkringen är i de flesta fall blygsam” och ”Därtill bör prövas möjligheterna till frivilliga tilläggsförsäkringar”. Vänsterpartiet kommunisternas förslag till en allmän arbetslöshetsförsäkring återfinns i reservation 2 och har följande huvudpunkter: —- En allmän arbetslöshetsförsäkring skall omfatta alla som står till arbetsmarknadens förfogande men inte kan få ett arbete, dvs. även den del som i dag står utanför arbetsmarknaden. — Försäkringen skall utformas som en social trygghetsförsäkring som täcker alla former av inkomstbortfall eller oförmåga att skaffa inkomst. —- Ersättningsnivåerna måste förbättras, inte minst för den som har KAS och utbildningsbidrag. — Ersättningstiden för att ha rätt till arbetslöshetsförsäkring bör slopas. Det finns ingen anledning att ha ett system som innebär att den arbetslöse blir utförsäkrad och måste begära socialbidrag. —- Avstängningstiden i försäkringen måste utmönstras. Detta tvångsinslag hör inte hemma i ett socialt trygghetssystem. Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen skall i sin helhet ske via skatt på produktionen, och de avgifter kassamedlemmarna i dag betalar kan upphöra. —- Administrationen av en allmän arbetslöshetsförsäkring skall även fortsättningsvis bygga på medverkan av de nuvarande arbetslöshetskassorna. När frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring kommer på tal dyker det alltid upp en rad räddhågade socialdemokratiska småpampar som ylar om att detta är ett hot mot facket. För vpk är det självklart att en social trygghetsåtgärd inte kan få förhindras av snäva egoistiska fackliga intressen. Kan inte en fackföreningsrörelse fullgöra sin uppgift utan att vara försäkringsbyrå, är det något fel på den fackliga verksamheten. Det borde vi kunna vara överens om. Dessutom bör socialdemokraterna observera att vpk föreslår att de nuvarande arbetslöshetskassorna skall vara stommen i en allmän arbetslöshetsförsäkring. Vpk delar alltså inte de borgerligas ståndpunkt att administrationen skall flyttas till någon annan instans. Regeringens proposition har en rad konkreta förslag. Vänsterpartiet kommunisterna har som sagt varit positiva till att dagpenningbeloppen från 1990 skall följa löneutvecklingen. När det gäller förslagen om en höjning av högsta dagpenningklass föreslår regeringen en tvåstegshöjning — först en höjning till 425 kr. den 4 juli 1988 och sedan till 450 kr. den 2 januari 1989. Det finns ingen anledning till dessa etapphöjningar. 450 kr. i högsta dagpenning bör enligt vpk gälla redan från den 4 juli 1988. De som ej kommit in på arbetsmarknaden och därmed ej hunnit kvalificera sig för A-kasseersättning erhåller under viss tid kontant arbetsmarknadsstöd . Regeringen föreslår en höjning till först 149 kr. och sedan 158 kr. om dagen av KAS. Vpk har tidigare hävdat att KAS bör utgå med 50 96 av högsta dagpenningbelopp. Som följd därav föreslår vpk att KAS höjs till 225 kr. per dag. De som genomgår arbetsmarknadsutbildning och ej har kvalificerat sig för A-kassa får ett särskilt utbildningsbidrag. För dem som är lägst 20 år föreslår regeringen att utbildningsbidraget höjs först den 4 juli 1988 till 255 kr. och sedan den 2 januari 1989 till 270 kr. Sveriges AMU-elevers Riksförbund har krävt en höjning av utbildningsbidraget. Från vpk:s sida föreslår vi att utbildningsbidraget för dem som inte är berättigade till A-kassa räknas upp, så att det motsvarar 75 960 av högsta dagpenningbelopp i arbetslöshetskassan. Vpk föreslår att högsta dagpenningklass i A-kassan skall vara 450 kr. från den 4 juli. Därmed skulle det särskilda utbildningsbidraget utgå med 338 kr. per dag. I propositionen föreslås att arbetslöshetsersättning inte får utgå för studier, om det inte föreligger särskilda skäl. Det är en försämring jämfört med nuvarande praxis och tillämpning. Om man inte anger eller föreslår andra system för finansiering av studier för dessa grupper arbetslösa innebär denna förändring en oacceptabel försämring. Vpk yrkar därför avslag på de Prot. 1987/88:136 förändringar som föreslås av regeringen i 4 §i lagen om arbetslöshetsförsäk 8 juni 1988 ring och i 4 § i lagen om kontant arbetsmarknadsstöd. En förändring bör genomföras så, att studier underlättas för de arbetslösa och inte tvärtom. Vpk emotser från regeringens sida ett nytt förslag som tar hänsyn till de arbetslösas behov av studier och till deras ekonomiska möjligheter att genomföra dessa. En skamfläck i arbetslöshetsförsäkringen är avstängningsreglerna. Därför kan inte vpk biträda förslaget om en relativ skärpning av dessa regler. Vpk yrkar därför avslag på de förslag i propositionen som förlänger avstängningstiderna med fem ersättningsdagar. Till sist, herr talman, några ord om kravet att tillgångarna i kassornas fonder, när kassornas fondkrav upphör, skall tillfalla intresseorganisationen, dvs. i de flesta fall fackföreningarna. Från vpk:s sida har vi ingen annan uppfattning än den som kommer fram i regeringens förslag. Det är en försäkring som från början byggts upp med övervägande fackföreningspengar, dvs. med medlemmarnas pengar. A-kassornas stadgar reglerar också hur upplösning av fonder skall ske. Man må tycka bra eller illa om fackföreningarnas verksamhet, men man kommer inte undan det faktum att fackföreningsrörelsens medlemmar genom åren har fått satsa stora belopp för att få en arbetslöshetsförsäkring för sin egen trygghet. Det finns inget annat alternativ än bifall till regeringsförslaget på denna punkt. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer. Om vpk:s reservation 2 skulle falla och valet stå mellan utskottet och reservation I kommer vpk-gruppen att rösta för utskottets hemställan, eftersom utskottets skrivning ligger mycket närmare vpk:s principiella ståndpunkter än den uppfattning som kommer till uttryck i reservation 1. Sigge Godin talade om fackföreningsrörelsens pengar och började med 1930 och landade i slutet av 1980-talet. Men staten har väl inte hela tiden betalat samma belopp till arbetslöshetskassorna som man gör i dag? Sigge Godin ondgjorde sig över fackföreningsrörelsen. Vad består fackföreningsrörelsen då egentligen av? Jo, den består av vanliga enkla medlemmar. Lars Ulander, som är ordförande i Byggnads, tillhör fackföreningsrörelsen, och många ledamöter som sitter i arbetsmarknadsutskottet tillhör fackföreningsrörelsen. Jag själv tillhör också fackföreningsrörelsen. Oavsett vad man har för inställning till vad pengarna skall användas till tillhör de fackföreningsrörelsen. Den har varit med och skapat fonderna och en grundtrygghet. Att vi har olika synpunkter på fackföreningsrörelsen kommer vi inte ifrån, men det gäller inte bara fackföreningsrörelsen — det här är något av en ideologisk fråga. Jag tycker att borgerligheten här har avslöjat hur man ser på den fackliga verksamheten, och det kan ju också vara intressant. Det kanske är lika intressant att det kommer fram i valrörelsen som att pengarna går till rätt adressat.
Herr talman! Majoritetsförhållandena här i kammaren är ju sådana att vi efter den här debatten skulle kunna fatta ett majoritetsbeslut som innebär att vi får en utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring; samtliga opposi 101 Prot. 1987/88:136 «tionspartier vill ju ha en sådan utredning. Karl-Erik Perssons försvar för att 8 juni 1988 stjälpa den här möjligheten ekar ihåligt, lika ihåligt som vpk-reservationen i fn . utskottsbetänkandet. Arbetslöshetsf örsäk Vpk har här chansen att se till att vi får till stånd en utredning om en allmän Bei försäkring. När vi diskuterade denna fråga i utskottet diskuterade vi en förutsättningslös utredning. Som sagts i tidigare debatter här i kammaren var vi från moderat håll beredda att gå mycket långt för att äntligen få till stånd denna utredning. Vpk säger att man vill ha en utredning om en försäkring som skall täcka alla former av inkomstbortfall. Men varför inte gå en bit på vägen och se till att vi nu i första hand får en försäkring som fungerar vid arbetslöshet — det måste väl ändå vara den allra viktigaste åtgärden i det här sammanhanget? Nu har Karl-Erik Persson och hans kolleger en möjlighet att se till att vi får till stånd den här utredningen. Titta på formuleringen av hemställan i reservation 1 — där finns motion A46, dvs. vpk-motionen, med. Det ger vpk en möjlighet att rösta på reservation 1, som då kan få majoritet.
Herr talman! Karl-Erik Persson talade om att han är medlem i den fackliga rörelsen. Det är självfallet jag också. Det är inte för att vi inte skulle vara medlemmar i fackliga organisationer som vi har den här uppfattningen. Karl-Erik Persson invände att det väl inte ända sedan 1930-talet utgått så höga statsbidrag. Låt mig då påpeka att 95 90 varit statsbidrag under hela 1980-talet. Det blir rätt mycket pengar, Karl-Erik Persson. Karl-Erik Persson sade också att pengarna i fonderna faktiskt tillhör fackföreningsrörelsen. Utskottets majoritet, där Karl-Erik Persson finns med, anser någonting annat. Den säger att pengarna tillhör och skall användas som ersättning till de arbetslösa. Det är alltså inte fackföreningsrörelsens pengar. Karl-Erik Persson sade vidare att vpk inte kan acceptera något sämre alternativ när det gäller en utredning, och så tog han upp frågan om högre egenavgifter och kravet att administrationen inte får flyttas. Folkpartiet föreslår inte att administrationen skall flyttas, Karl-Erik Persson — det är alltså inget argument. Högre egenavgifter kan sluta någonstans på 500 kr. per år. Ställ det i relation till vad man i dag betalar i fackföreningsavgift! På tre månader har man betalat 500 kr. till facket. Det tycker vi är viktigt att man gör. Då kanske man också klarar den lilla höjning som vi har talat om. Vidare säger Karl-Erik Persson att vpk inte kan acceptera att människor tvingas söka socialbidrag. Men det är ju precis det ni gör. Ni tvingar människor som inte har någon ersättning, människor som har KAS, att gå till socialvården, i stället för att ställa upp på en snabb utredning och låta pengarna ligga kvar i arbetslöshetskassornas fonder; då kan vi lösa det här inom en kort övergångstid. I stället säger ni att folk inte skall behöva skickas till socialvården, men det är precis vad ni gör — ni skickar dem till socialvården. Ni känner alltså större solidaritet med fackföreningsrörelsen än med de arbetslösa, icke ersättningsberättigade människorna. 102 Vad skall ni, Karl-Erik Persson, säga till de människor som i dag inte har en enda krona i ersättning eller de som nu skall få en höjning till 149 kr. per dag — Prot. 1987/88:136 och som inte kan leva på de pengarna? Vad tänker ni säga till dem? Jo, att — 8 juni 1988 solidariteten med fackföreningsrörelsen är viktigare än solidariteten med de j : Arbetslöshetsförsäksämst ställda människorna här i landet.

Herr talman! Låt mig börja med att hänvisa till vad jag framhöll i mitt anförande, att vi från vpk:s sida klart har sagt ifrån att vi inte kommer att medverka till tillsättande av en utredning som kommer att utreda sämre alternativ till arbetslöshetsförsäkringen än vad vi har i dag. Jag roade mig vidare med att läsa reservation 1. Det är ju den som vi skall stödja för att nå de uppställda målen. Där står faktiskt i slutet av andra stycket på s. 35: ”Den enskildes insats i form av avgifter till försäkringen är i de flesta fall blygsam.” Längre ned på samma sida heter det: ”Därtill bör prövas möjligheterna till frivilliga tilläggsförsäkringar.” Varför det? Det här skulle jag alltså stödja — då vore jag solidarisk med de sämst ställda. Den som har arbete i dag skall alltså börja betala på ett högre belopp till en försäkring än vad han gör i dag. Man skall också utreda andra alternativ. Jag är inte intresserad av att man privatiserar en försäkring som skall gälla för dem som har arbete. Men om det skulle föreligga ett så stort intresse från er sida av att jag ändrar mig, varför kan inte ni i stället rösta på reservation 2? Det är ju en enkel åtgärd. Ni anser er inte kunna stödja reservation 2, där vi allmänt talar om det som ni själva så vackert skriver om, men jag skulle stödja er reservation, där det föreslås ett sämre alternativ, som jag från början har sagt nej till. Vi är inte intresserade av detta. Även om ni nu inte skulle stödja reservation 2, har ändå Sigge Godin en möjlighet att få ett bättre understöd för KAS-medlemmar och arbetslösa, de sämst ställda, om han röstar för reservation 5. Vi föreslår där en tidigare uppräkning än vad som föreslås av utskottsmajoriteten. Sigge Godin har dock två möjligheter, och jag tycker att han borde ta chansen att välja åtminstone någon av dem. Det är vidare inte så att det inte finns något socialt trygghetsnät. Man ställs inte på bar backe vid arbetslöshet, och tack och lov för det. Vi kan från vpk:s sida vara stolta över att ha bidragit till detta, men jag är litet tveksam till hur det skulle gå, om borgarna finge härja fritt. Då skulle vi få karensdagar och alla möjliga andra försämringar i socialt avseende. Det skulle inte vara lyckligt för de sämst ställda. Sigge Godin har nu chansen att visa hur mycket han ställer upp för dem.
Herr talman! De enskildas avgifter är blygsamma, Karl-Erik Persson. Det är ju en av orsakerna till att vi i dag icke talar om en arbetslöshetsförsäkring i egentlig mening. Finansieringsmässigt fungerar försäkringen i realiteten som en allmän försäkring utan att vara det. Det är ett faktum. Beträffande tilläggsförsäkringar: Varför skall vi ha det nuvarande systemet, Karl-Erik Persson, där de som tjänar mer än 9 600 kr. inte skall få full ersättning för inkomstbortfallet? Varför skall vi inte ge även dem som har 103 Prot. 1987/88:136 litet högre inkomster chansen att täcka in sitt inkomstbortfall? Även de som har en hög utbildning och högre avlönade tjänster är i dagens läge utsatta för arbetslöshet. Varför skall inte de få chansen att täcka in sitt inkomstbortfall? Vi har nu i stället ett försäkringsförbud, som Karl-Erik Persson stöder. Genom att vpk stöder regeringens förslag befästs orättvisorna i det nuvarande systemet. Vad Karl-Erik Persson och hans kolleger än gör, stöder de den oerhört rika gåvan om närmare 2,5 miljarder kronor till fackföreningarna. Anledningen till det är väl att också vpk vill ha en liten stjärna i de fackliga organisationernas böcker. Det kan ju visa sig lönsamt i valrörelsen.
Herr talman! Karl-Erik Persson säger att han inte ställer upp bakom ett utredande av sämre alternativ. Samtidigt säger han att de som har jobb inte skall tvingas att betala ett högre belopp i egenavgift. Det är den typ av solidaritet som vpk visar. Vpk skall inte medverka till att människor inte får någon ersättning eller inte får kontant arbetsmarknadsstöd — som de inte klarar sig på — så att de tvingas gå till socialbyrån. Någon solidaritet med de människorna visas inte från vpk. Vidare frågar Karl-Erik Persson: Varför kan ni inte rösta för reservation 2? Det går inte till så när man kommer överens på en punkt. Det är faktiskt fyra partier som har reserverat sig i denna fråga. Skall då ert parti diktera villkoren när det gäller att göra något för de sämst ställda på arbetsmarknaden? Det är inte logiskt. Det är inte ens ett argument. Jag konstaterar att ni inte känner någon solidaritet med dem som är hänvisade till KAS och definitivt inte heller med dem som inte får någon ersättning alls. Solidariteten visas faktiskt av fackföreningsrörelsen. Jag ställer mig inte bakom vpk:s ”solidaritet”. Men vi kan konstatera att Lars Ulanders fackförbund i dessa valrörelsetider fördelar vissa små bidrag även till vpk för att hålla er ljumma och åtminstone någorlunda positiva. Ni överger villigt de sämst ställda på arbetsmarknaden för att få några fattiga tusenlappar inför valrörelsen. Det är faktiskt vad som sker.

Herr talman! Vi har alla våra rötter någonstans, Sonja Rembo, och jag har mina i arbetarrörelsen, där jag har vuxit upp. Jag kan inte på något sätt svika detta ursprung. Jag är visserligen många gånger kritisk mot fackföreningsrörelsen, men då framför jag också min kritik. Vad gäller möjligheterna att diktera villkor vill jag säga att jag inte kan göra detta. Vi är i det dilemmat att de fyra oppositionspartierna måste agera gemensamt för att kunna gå emot regeringen. Regeringen har å sin sida ett gynnsammare läge, eftersom det för den räcker att komma överens med ett av partierna. Jag dikterar inte några villkor, utan jag säger bara som det är: Det finns två reservationer vid detta betänkande, av vilka vi står för en. Om Sigge Godin, som värnar om de andra reservanterna, och de övriga borgerliga röstar för den senare reservationen, vinner den bifall. Jag kaniinte finna att det är ohederligt att värna om de sämst ställda. Det är inte heller ohederligt att i tal göra detta, men ni sviker i handling denna inriktning. Det är lätt att säga: Jag är hederlig och arbetar för de sämst Prot. 1987/88:136 ställda, men man gör det inte när man verkligen får möjligheten att nå 8 juni 1988 resultat. Huruvida man då är hederlig kan andra få bedöma. Sigge Godin har nu två chanser att åstadkomma resultat vid behandlingen av detta betänkande. Vi föreslår också i en annan reservation höjning av dagersättningen i arbetslöshetsförsäkringen och i KAS. Jag ser med stor spänning fram emot den stund när vi skall votera i detta ärende. Jag lovar Sigge Godin att jag skall se till att det blir votering, så att denne inte missar den här chansen.

Herr talman! Det är nu 50 år sedan vi fick en av staten understödd arbetslöshetsförsäkring i vårt land. Den understödsverksamhet som fanns tidigare och vars första utlöpare går tillbaka till mitten av 1800-talet var enskild och finansierades av fackförbunden eller motsvarande organisationer. Den nya verksamheten fick en försiktig start. Statens bidragskostnader uppgick första året, 1935, till det blygsamma beloppet 1 milj.kr. Verksamheten omfattade endast fem kassor med ca 50 000 medlemmar. Också dagpenningen var låg med våra dagars mått. Högst 6 kr. om dagen fick betalas ut, och lägsta beloppet var 2 kr. Men även det beloppet kunde sänkas, till I kr. för, som det hette, ”kvinnliga medlemmar eller medlemmar som inte uppnått viss i stadgarna angiven ålder”. Dessa siffror kan i dag verka små men de avspeglar på sitt sätt 1930-talets verklighet. 6 kr. om dagen motsvarade fyra femtedelar av en dagsförtjänst och ger därmed en reflex av den tidens löneläge. Under 1940-talet kom verksamheten i de statsunderstödda eller, med den officiella titeln, de erkända arbetslöshetskassorna i gång på allvar inom LO-förbunden. Något senare bildades kassor också inom tjänstemannaförbunden och bland de offentliganställda. På 1960-talet bildade Sveriges fiskare den första företagarkassan. Försäkringen omfattar nu ca 3,5 miljoner medlemmar, fördelade på 43 kassor som täcker i stort sett hela arbetsmarknaden. I den siffran ingår i runt tal 60 000 företagare. Under åren har skett en hel del sammanslagningar av kassor, men fortfarande råder avsevärda skillnaderi storlek. Den största kassan av alla, Kommunals, har över 600 000 medlemmar, medan de minsta kassorna bara har 2 000-3 000 medlemmar. Ersättningssystemet har under decenniernas gång successivt förnyats och förändrats. Dagens system vilar på de reformer som genomfördes i början av 1970-talet på grundval av förslagen från KSA-utredningen. Vid den reformeringen antogs den lagstiftning som fortfarande gäller, och arbetslöshetsförsäkringen kompletterades med ett kontant arbetsmarknadsstöd för dem som av olika skäl inte har rätt till kassaersättning. Även därefter har det skett en fortsatt reformverksamhet. På hösten 1976 förbättrades statsbidragen till arbetslöshetskassorna. År 1982 försökte den dåvarande tvåpartiregeringen att genomföra bl.a. betydande sänkningar av statsbidragen, men efter valet samma höst kunde reglerna återställas. Inte minst för de arbetslösa var den borgerliga valförlusten ett glädjeämne. Vi står nu inför en ny reformetapp, som omfattar karensdagar, anpassning av ersättningar till löneutvecklingen samt ett nytt avgiftsoch finansierings 105 system. Det är det ena ledet i dagens debatt. Det andra är den åter aktualiserade frågan om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Detta ger mig au uvt onunv Unattad Lu ULSUNNIE VIN Sh AuMan ar VEtSuYSuCtiVI San ug. Ett sådant utredningsarbete begärdes samtidigt hos regeringen av LO och TCO. Detta blev upphovet till ALF-utredningen. Politisk enighet rådde alltså om själva utredningsarbetet, men de borgerliga partierna nöjde sig inte med detta. Med lottens hjälp genomdrev de ett formligt riksdagsbeslut om att man skulle införa en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det var med andra ord ALF-utredningens uppgift att fylla en redan beslutad försäkring med innehåll. Vad hände sedan? ALF-utredningen presenterade sitt betänkande år 1978, men trots att man inom utredningen var i stort sett enig om huvudlinjerna för den nya försäkringen och trots att de tre borgerliga partierna hade den politiska makten i riksdagen, förverkligade de aldrig sitt eget beslut. Det principbeslut de genom drev år 1974 visade sig vara till intet förpliktigande. Från socialdemokratiskt håll är vi inte främmande för att man inför 1990-talets arbetsmarknad kan behöva överväga formerna för arbetslöshetsersättningarna och se vad som kan göras för att fånga in de grupper av arbetslösa som fortfarande står utanför ersättningssystemet. Vi anger i utskottets betänkande ett par av utgångspunkterna för sådana förnyade överväganden. Vi anser att man först bör se på vilka effekterna blir av de väsentliga reformer av ersättningssystemet som nu förestår, innan man slutgiltigt tar ställning till frågan om att starta ett nytt utredningsarbete. När det sedan gäller regeringens reformförslag är det en naturlig fortsättning på förbättringar för de arbetslösa. De förbättringar som genomförs har stöd från såväl kassornas som fackföreningsrörelsens sida. Vi tycker att det är positivt att dessa önskemål kan tillgodoses. Vänsterpartiet kommunisterna ansluter sig till förslagen, men vill att ersättningarna skall höjas snabbare än regeringen har föreslagit. Dessutom går vpk emot ett par regelskärpningar som regeringen samtidigt har föreslagit. De borgerliga partierna drar utifrån sina yrkanden om en utredning om allmän arbetslöshetsförsäkring skiftande slutsatser. Längst går moderaterna, som inte vill ha några förändringar alls i avvaktan på de nya försäkringsformer som de har begärt. De yrkar alltså helt och hållet avslag på regeringens förslag bortsett från en detaljfråga — en inte helt överraskande ståndpunkt från moderaterna. Folkpartiet och centern däremot godtar, som framgått av debatten, regeringens förslag i vissa delar, men yrkar avslag på förändringar i andra delar, framför allt de nya statsbidragsoch finansieringsreglerna. Vad jag nu sagt innebär att det, trots de 24 reservationer som är fogade till utskottets betänkande, på några och väsentliga punkter finns en bred uppslutning kring de förbättringar av arbetslöshetsersättningarna som regeringen har förelagt riksdagen för godkännande. Jag tänker framför allt på avskaffandet av femdagarskarensen, där propositionen har stöd inte bara av vpk utan även av folkpartiet och centern. Det är en viktig reform att arbetslöshetsförsäkringen därmed i förmånshänseende närmar sig sjukförsäkringen, inom vilken motsvarande karens har slopats för länge sedan. anledning att på nytt göra en tillbakablick. År 1974 begärde de tre borgerliga partierna genom motioner i riksdagen Även höjningarna av arbetslöshetsersättningarna och deras anpassning till Prot. 1987/88:136 löneutvecklingen ser ut att godtas av en betryggande majoritet i riksdagen. — 8 juni 1988 Det kan dock konstateras att centern tycker att vi satsar för mycket på de arbetslösa. Däremot möter regeringens förslag i statsbidragsoch finansieringsdelarna ett kompakt motstånd från de borgerligas sida. Dessa förslag omfattas förutom av moderaternas generella avslagsyrkande även av direkta krav på avslag i folkpartiets och centerns motioner. Jag går dock inte här närmare in på dessa avslagsyrkanden. För det första gäller det tekniskt ganska komplicerade frågor. För det andra har avslagsyrkandena kopplats till de borgerligas begäran om att den allmänna arbetslöshetsförsäkringen skall utredas. Ett bifall från riksdagens sida till den ståndpunkt i utredningsfrågan som jag tidigare har redovisat innebär dock att själva huvudgrunden för de borgerliga partiernas avslagsyrkanden samtidigt faller. Jag skall i stället ta upp fondfrågan, som samlat en gemensam borgerlig trepartireservation. Det här ärendet inrymmer, som jag inledningsvis betonade, tre väsentliga reformer av ersättningarna vid arbetslöshet: karensdagarna avskaffas, ersättningsbeloppen till de arbetslösa kommer löpande att anpassas till löneutvecklingen och de för närvarande stora avgiftsskillnaderna i de olika arbetslöshetskassorna kommer att utjämnas. Det är med den sistnämnda avgiftsfrågan som fondfrågan hänger samman. Under decenniernas gång har arbetslöshetskassorna byggt upp fonder. Fonderna har till uppgift att vara en medelsreserv som skall säkerställa att kassorna i alla lägen har medel för att betala ut ersättningarna till sina arbetslösa medlemmar. I regeringens förslag i bidragsoch finansieringsdelarna ingår att kassorna i fortsättningen skall få full täckning för de utbetalade ersättningsbeloppen. Vidare skall kassorna få statsbidrag för dessa belopp samtidigt med att de betalas ut. Därmed vinner man att arbetslösheten bland medlemmarna inte längre skall kunna påverka medlemsavgiften. Som det är nu tenderar hög arbetslöshet i en kassa att dra upp medlemsavgiften i den kassan. Men åtgärden leder dessutom till att man kan släppa fonderingskravet, som är en annan faktor som påverkar medlemsavgiften. Om kassorna inte längre behöver ha några fonder, så blir frågan vad man skall göra med de innestående fondmedlen. Den frågan har utförligt redovisats i propositionen, som knyter an till det förfarande som gäller vid upplösning av en arbetslöshetskassa. Dessa regler innebär att om en kassa upplöses skall de behållna tillgångarna tillfalla den närstående intresseorganisationen, dvs. den organisation på arbetstagareller företagarsidan som har tagit initiativ till kassan och vars medlemmar också regelmässigt är medlemmar i resp. organisation. Även om förfarandereglerna i kassornas stadgar inte direkt tar sikte på den nu aktuella situationen, kan det inte råda något tvivel om att den ordning regeringen har förordat ligger väl i linje med dessa regler. I den borgerliga reservationen görs gällande att kassornas fonduppbyggnad till övervägande del har blivit möjlig genom statsbidragsgivningen. Det är sant att statsbidragen har varit och alltjämt är en förutsättning för kassornas verksamhet, men dessa bidrag har använts för de löpande utbetalningarna av ersättningar till de arbetslösa. Jag vill bestämt hävda att fonderna består av medel som från 107 början har skjutits till av de närstående intresseorganisationerna när kassorna bildades eller senare. Därefter har fonderna byggts upp med inkomster från kassamedlemmarnas avgifter och räntor på kassornas fondkapital. Mot den bakgrunden finns det goda skäl för den lösning av fondfrågan som regeringen har kommit fram till och som stöds av de fackliga organisationerna och av kassorna själva. Inte heller lagrådet har från sina utgångspunkter haft något att anföra mot denna ordning. Att som moderaterna gör tala om ett uppseendeväckande inslag applåderas endast av arbetsgivarnas organisationer. Deras ståndpunkt är helt baserad på maktpolitiska grunder. Herr talman! Jag tycker att den debatt som har förts om den här frågan har varit mycket torftig. Sigge Godin, det är inte bara fråga om LO-kassor, utan det är även fråga om företagarkassor och TCO-kassor. Att då föra den typ av diskussion som Sigge Godin gör borde inte ske i denna typ av debatt. Att moderaterna även denna gång har gått i täten mot en rimlig solidaritet med de arbetslösa är inte något uppseendeväckande. Men att folkpartiet tar över gamla moderatkrav är betänkligt. Det skulle vara intressant om folkpartiets representant Sigge Godin ville förklara reservationen nr 9. Exakt vad menar ni med ”att ökade egenavgifter skapar ett mer direkt hänsynstagande till konsekvenserna för sysselsättningen av löneförhandlingarnas utfall”. Hur hög hade egenavgiften blivit 1981 när arbetslösheten gick upp med 50 96 på ett år? Herr talman! Under min tid i riksdagen har jag varit med om ett antal debatter om arbetslöshetsförsäkringen. Jag har i samband med dessa debatter funderat över varför vi har så olika syn på solidariteten med de arbetslösa. Thorbjörn Fälldins berömda yttrande om att det skulle svida i skinnet, fullföljs från de borgerliga även om språkbruket nu är annorlunda: Den här gången heter det ökade egenavgifter och frivillig tilläggsförsäkring. Herr talman! Jag vill till slut bara konstatera att i och med att riksdagen bifaller utskottets förslag har vi gjort samhället något litet rättvisare genom att underlätta ekonomiskt för dem som trots den mycket aktiva sysselsättningspolitiken hamnar i en ofrivillig arbetslöshet. Jag vill även tillägga att det måste vara mycket tillfredsställande för statsrådet Thalén att bland de första propositioner hon lägger fram få lägga fram just denna. Jag ber att få yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! Jag vill slå fast två grundprinciper som borde gälla i det här landet, dels föreningsfriheten, dels allas rätt till grundtrygghet. Jag tycker att socialdemokraterna har visat att de egentligen inte ställer upp bakom någon av dessa principer. Jag vill bestämt hävda att centern anser att man skall satsa på alla arbetslösa. Det kan inte vara riktigt att, som socialdemokraterna vill göra, satsa mer på dem som redan i dag har en god grundtrygghet innan man har sett till att alla har fått denna grundtrygghet. Jag kan också använda mig av det gamla uttrycket som Lars Ulander = Prot. 1987/88:136 plockade fram ur minnet, nämligen att det skall svida i skinnet. Socialdemo 8 juni 1988 kraterna tycker att det skall svida i skinnet på dem som inte tillhör dessa arbetslöshetskassor och som därmed inte har möjlighet att få ut ersättning. Detta handlar om viktiga principfrågor, men jag tänker inte förlänga debatten så mycket mer. Det är emellertid mycket väsentligt att slå fast att det här betänkandet visar att socialdemokraterna fortfarande inte är villiga att ge grundtrygghet utifrån samma förutsättningar till alla. De vill inte heller fördela statens gemensamma pengar rättvist; det är ju det som detta handlar om. Det är ju fantastiskt att socialdemokraterna kan skänka bort 2 miljarder kronor, när det finns så många prioriteringar i samhället i övrigt att göra, och att socialdemokraterna inte vill vara med om att införa en allmän arbetslöshetsförsäkring.
Herr talman! Lars Ulander tar upp några mycket intressanta saker. Först och främst talar Lars Ulander om vilka kassor det är fråga om, nämligen LO-kassor, TCO-kassor, SACO-kassor och företagskassor. Just det, Lars Ulander, det är precis vad det är. Därför anser folkpartiet att den samlade fackföreningsrörelsen inte skall få dessa pengar utan att pengarna skall användas för de arbetslösa. Sedan säger Lars Ulander att det står i stadgarna hur man skall göra om kassorna upplöses. Men nu skall inte kassorna upplösas, Lars Ulander. Folkpartiet menar att pengarna i kassorna skall ges till de arbetslösa människorna. Är det då inte rimligt att man verkligen använder dessa pengar och dessutom ser till att man får en allmän arbetslöshetsförsäkring? På detta svarar Lars Ulander att man vill vänta och se. Vad då vänta och se? Om man nu skänker bort pengarna innebär det ju att 2,2 miljarder kronor har fördelats till fackföreningsrörelsen. Folkpartiet har inte uppfattningen att man kan kräva tillbaka dessa pengar, om man efter några år kommer överens om att en allmän arbetslöshetsförsäkring skall inrättas. Om pengarna har delats ut så har de delats ut. Därför tycker vi att pengarna skall finnas kvar i systemet tills vi har klarat ut vad vi vill göra för de sämst ställda. Lars Ulander säger också att dessa 2,2 miljarder kronor är egenavgifter. Men det kan de väl inte vara. Det kan ju inte vara så att statsbidragen och arbetsgivaravgifterna som ingår har använts till löpande utgifter, medan man har haft ett annat konto för egenavgifterna, som sedan har fonderats. Egenavgifterna skall ju ingå som en del i detta. Och redan 1975, eller möjligen 1973, förfäktade socialdemokraterna fördelningsmodellen 20/80, dvs. 20 90 i egenavgifter och 80 960 i statsbidrag och arbetsgivaravgifter. Men vi kan väl vara överens om att såväl egenavgifter som statsbidrag verkligen skall ges till de arbetslösa i form av ersättning; det är ju därför som kassorna har skapats. Jag vill upprepa en fråga, eftersom jag inte fick något svar på den tidigare. De pengar som ni vill skänka bort, Lars Ulander, skall de beskattas eller inte? Han säger ju att det är fråga om egenavgifter, och vi vet att man kan göra avdrag för egenavgifter i deklarationen. Om man som enskild person få arbetslöshetsersättning beskattas denna ersättning. Om däremot en facklig 109 organisation får en gåva från staten, hur skall då denna fackliga organisation förfara? Det är en mycket intressant fråga för de människor som har kontant arbetsmarknadsstöd och för de människor som inte har någon ersättning alls, de som jag kallar för de sämst ställda på arbetsmarknaden och de som Lars Ulander och övriga socialdemokrater inte engagerar sig för. Vad skall ni säga till dem? Skall pengarna beskattas eller inte? Jag tycker att pengarna skall finnas kvar i systemet.
Herr talman! Lars Ulander beskyllde de borgerliga regeringarna för att icke ha infört den försäkring som ALF-utredningen var enig om. Det är en märklig beskyllning. Under den värsta ekonomiska lågkonjunkturen under efterkrigstiden skulle alltså den borgerliga regeringen ha åstadkommit detta, medan den socialdemokratiska regeringen, som har haft sex år på sig sedan 1982, under högkonjunktur inte har åstadkommit en allmän arbetslöshetsförsäkring. Ert argument håller inte, Lars Ulander! Sedan vill jag fråga: Vad gjorde socialdemokraterna under den tiden för att genomföra en allmän arbetslöshetsförsäkring? Jag kan svara själv: Ingenting! Lars Ulander försöker göra gällande att medlemsavgifterna har använts till att bygga upp A-kassornas fonder. Vad innebär detta, herr talman, egentligen? Vad är det herr Ulander säger? Det kom alldeles nyligen en utredning från Lunds universitet som visar att fackföreningsrörelsens främsta rekryteringsmedel är arbetslöshetskassorna. Det vet vi sedan gammalt. A-kassorna är moroten för människorna att gå med i facket. Detta var också Karl-Erik Persson inne på tidigare. Nu säger Lars Ulander att medlemsavgifterna till försäkringen har använts till att bygga upp fonder. Med det argumentet ger man fonderna till de fackliga organisationerna. Det innebär alltså att fackföreningsmedlemmarna sig själva ovetandes har medverkat till att ackumulera ett bidrag till den fackliga organisationen. De har inte medverkat ett dugg med sina avgifter till ersättningar till de arbetslösa! Tala om detta för människorna ute i landet. Jag tror att de kommer att bli chockade, Lars Ulander. Jag blev chockad när jag hörde den argumentationen. Jag är också medlem i en facklig organisation och i en A-kassa. Jag har sannerligen inte räknat med att den avgift jag betalar till A-kassan är ett förtäckt bidrag till den fackliga organisationen! Lars Ulander svarade inte på en enda av de frågor jag ställde. Vilket är det verkliga motivet till att ni ger de fackliga organisationerna denna utomordentligt generösa gåva, som knappast beläggs med skatt? Varför vidhåller ni försäkringsförbudet? De borgerliga regeringarna upphävde försäkringsförbudet, men ni återinförde det 1982. Varför gjorde ni det? Ni är så pigga på att försäkra era medlemmar i alla möjliga andra sammanhang. Värdet av en AMF-försäkring motsvarar en premie på ungefär 7 000—8 000 kr. per år för den som har en vanlig industriarbetarlön. Då är det inte tal om några avgifter eller att staten skall gå in. Varför kan ni inte medverka till en allmän arbetslöshetsförsäkring? Varför kan ni inte medverka till en försäkring som kommer alla till del på lika villkor? Varför vidhålla denna osolidariska ordning med ett A och ett B-lag på arbetsmarknaden? Varför vill ni inte medverka till att fler frivilligt ansluter sig till de nuvarande A-kassorna? Prot. 1987/88:136 Det här är några av de frågor som jag ställde. Jag har inte stora illusioner — 8 juni 1988 om att få svar på alla. Men jag tycker det är väsentliga frågor, Lars Ulander, och dem kräver jag svar på. Varför permanentar ni den orättvisa som finns i

Herr talman! Lars Ulander har fått alldeles för få frågor att besvara. Jag skall bidra med ett par till. I propositionen föreslås att arbetslöshetsersättning inte får utgå vid studier om det inte föreligger särskilda skäl. Jag skulle vilja ha en närmare förklaring till varför man över huvud taget har tagit bort ersättningen. Vad då för särskilda skäl? Vi har alltid hävdat att den som blir arbetslös skall få en ekonomisk möjlighet att studera och skaffa sig nya kunskaper. De som blir arbetslösa och inte har den grundgaranti som arbetslöshetsersättningen egentligen utgör kommer att drabbas. Det är olyckligt. Jag skulle vilja att Lars Ulander på ett eller annat sätt förklarar detta. Det kan också vara så att det bara är ett slarvfel. Sedan till det här med avstängningsreglerna. Här förlängs avstängningstiden, om jag har förstått det rätt, med fem ersättningsdagar. Jag kan inte förstå varför man har intagit denna ståndpunkt. Avstängningsregler är ju någonting som arbetarrörelsen över huvud taget inte borde acceptera. Men nu kommer man att försämra den delen, och det är faktiskt olyckligt.

Herr talman! Jag ställde i mitt ganska långa inlägg en enda fråga till Sigge Godin. Jag frågade vad ni menade i er reservation 9 med att ökade egenavgifter skapar ett mer direkt hänsynstagande till konsekvenserna för sysselsättningen av löneförhandlingarnas utfall. Nästa fråga var: Hur hög hade egenavgiften blivit 1981, när arbetslösheten gick upp med 50 96 på ett år? Det vore bra om vi fick svar på dessa frågor, för de är faktiskt ganska intressanta. Hur många tusen om året skulle det kosta för en försäkrad, om man skulle bedriva den arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitik som borgarna bedrev under sin tid i regeringen, då de lyckades på ett år försämra arbetslösheten med 50 7? Sedan tar man upp diskussionen om fonderna. Låt mig vara något av en pedagog. I den nuvarande försäkringen finns faktiskt ett fonderingskrav. Ju högre arbetslösheten blev, desto större blev naturligtvis kraven på fonder i arbetslöshetskassorna. Det var därför som man tvingades höja egenavgiften, för man ville se till att fonderingen skedde enligt reglerna. Men Sonja Rembo behöver inte bli speciellt förskräckt eller upprörd, det är bara så att reglerna har varit sådana. Det kan man inte göra så hemskt mycket åt. Tyvärr verkar det som att kunskaperna inte är så otroligt stora om tekniken när det gäller den nuvarande arbetslöshetskassan. Därför blir den här debatten ganska underlig. Sonja Rembo är ju ganska rejäl vad gäller de här sakerna, för hon vet var 111 hon står. Hon påstår att jag skyller på de borgerliga regeringarna för att det inte fattades beslut under den borgerliga regeringstiden och att jag skulle ha sagt att skälet är att ni lyckades fördärva ekonomin. Så är det inte. Den borgerliga majoriteten i riksdagen såg till att ALF-utredningen kom fram till att erkända arbetslöshetskassor skulle omvandlas till allmänna kassor. Ni hade majoritet hela vägen, men ni gjorde ingenting. Nu kommer ni litet yrvakna och säger att nu måste vi ha en utredning om en allmän försäkring. Vi säger så här: Vi har fått en mycket fin proposition som vi skall fatta beslut om i dag. Låt oss se på den och låt oss sedan ta tid på oss och fundera vad vi skall göra i nästa steg. Ni är inte trovärdiga i denna fråga. Därför är den här diskussionen som sagt ganska underlig. Sedan till Görel Thurdin. En företrädare för socialdemokratin på 1800 talet frågade sig själv vad han ville ha av socialdemokraterna och gav sedan ett mycket bra svar på det. Men vad vill centern? Det kastar faktiskt ganska ordentligt i Görel Thurdins resonemang. Hon säger att det här är en alldeles hopplös proposition, att den är otillständig och att det inte går att fatta beslut om den. Men ni står ju bakom en stor del av propositionens förslag. Jag förstår inte vad Görel Thurdin egentligen håller på med.

Herr talman! Låt mig säga till Lars Ulander, som är väl bevandrad inom fackföreningsrörelsen, att det finns många höga fackliga företrädare som är ytterst tveksamma till konstruktionen att föra över drygt 2,2 miljarder till de fackliga organisationerna. Jag känner ibland själv, som gammal fackföreningsordförande, att det är litet beklämmande att många i det här samhället har en olycklig attityd gentemot fackföreningsrörelsen. Men jag måste säga: De här överföringarna gör det inte lättare för fackföreningsrörelsen att gå vidare — snarast tvärtom. Det finns oerhört många människor som känner sig illa behandlade när de inte får del av dessa gigantiska summor, som staten är beredd att föra över. Lars Ulander säger sedan ”när ni försämrade arbetslösheten under den borgerliga tiden” osv. Men folkpartiet och socialdemokraterna har i många år varit mycket eniga om hur arbetslösheten skall bekämpas. Lars Ulander använder det gamla tricket att säga att vi förstörde allt under de borgerliga åren. Men Lars Ulander vet mycket väl hur det var med omstruktureringarna inom industrin och oljekrisen och att vi hade den största lågkonjunkturen i mannaminne under dessa år, men att vi trots detta uppehöll sysselsättningen i Sverige. Det skall då jämföras med den stora arbetslöshet som fanns i omvärlden under de åren. Då kan inte Lars Ulander fråga vad egenavgifterna skulle vara till på den tiden. De skulle inte alls vara högre än vad de var - jag tror det var 1973 — då socialdemokraterna införde 20/80-systemet, dvs. att 20 90 skulle vara egenavgifter och 80 0 statsbidrag. Det var inget problem med detta. Låt oss hålla debatten på en någorlunda saklig nivå! Lars Ulander sade att han ställde en fråga till mig, men det var egentligen två. Jag ställde också två frågor, så låt oss då kvitta svaren, Lars Ulander. Skall de här pengarna beskattas, eller hur skall det vara? Och varför — ge oss ett svar på det — skall man inte ge alla arbetslösa på arbetsmarknaden en rimlig arbetslöshetsersättning? De sämst ställda skuffar ni undan. Är det rimligt? Ge de människorna ett svar. Svaret är inte så viktigt för mig, men inför valrörelsen kanske det är viktigt att de får ett besked.

Herr talman! Lars Ulander svarade inte på de frågor som jag ställde i mitt inledningsanförande — inte på en enda av dem. Han svarade inte heller på frågorna i mitt förra anförande. Har medlemsavgifterna under alla år i realiteten varit ett förtäckt bidrag till facket, så att medlemmarna har medverkat till att bygga upp en förmögenhet som regeringen nu för över till de fackliga organisationerna? Hur skall de här pengarna användas? Hur mycket kommer att läggas in i valrörelsen för att stödja socialdemokraterna? Jag kan inte tolka det Lars Ulander säger och tystnaden från arbetsmarknadsministern på annat sätt än att socialdemokraterna inte vill ha en allmän försäkring. Det skulle ju innebära att man berövade facket dess bästa rekryteringsmedel. Därför kommer socialdemokraterna aldrig att införa en allmän försäkring. Man lever hellre med de orättvisor som vi har i systemet i dag. Man vill inte heller ha en utredning om en allmän försäkring. Man vill inte ha ett parlamentariskt inflytande på försäkringen. Det är väldigt mycket bekvämare att sitta i departementet och ha en enmansutredare som garanterat tillhör det socialdemokratiska partiet och låta de fackliga organisationerna medverka i utredningen för att, när remissomgången är klar, kunna komma överens med de fackliga organisationerna om hur förändringarna skall ske. Så har skett t.ex. beträffande propositionens förslag om administrationen av de förändringar som nu kommer att genomföras. Det är uppseendeväckande — jag vidhåller det, herr talman — att på det här sättet föra över 2,5 miljarder till de fackliga organisationerna. Det strider mot de krav som man måste ställa i fråga om rättssäkerhet, att riksdag och regering genom lag för över pengar och förmögenhet som tillhör en viss enskild organisation till en annan enskild organisation. Det hjälper inte att socialdemokraterna försöker få detta att framstå som en naturlig åtgärd. Man följer inte de regler som A-kassornas stadgar stipulerar, nämligen att kassorna skall upplösas för att fonderna skall få lov att disponeras. Detta, herr talman, är ytterligare ett exempel på det maktens brödraskap som har utvecklats inom socialdemokratin och som vi under den här veckan har fått så upprörande och tragiska exempel på hur det fungerar. Nu har vi fått ytterligare ett bevis på hur Sverige styrs på ett sätt som inte står i överensstämmelse med demokratins grundläggande principer och de lagar och förordningar som måste gälla och som måste styra ett land som bygger på rättssäkerhetens grundläggande principer.

Herr talman! Lars Ulander svarar inte på några frågor alls, skulle man kunna säga. I stället börjar han med den vanliga socialdemokratiska vulgärargumentationen och åberopar de sex borgerliga åren för sex år sedan. Man kan fråga sig: Hur länge skall socialdemokraterna upprepa denna argumentation — kanske i 44 år? Det handlar om historia, och jag måste säga att de människor som i dag står utanför arbetslöshetsförsäkringen inte är intresserade av den här sortens argument, utan de vill veta varför de inte här i Sverige har rätt också till en grundtrygghet. Jag frågar igen: Vill socialdemokraterna ha en grundtrygghet för alla i det här landet eller inte? Det är mycket viktigt att få svar på den frågan. Detta vill vi nämligen i centerpartiet, och det var det jag försökte tala om förut. Sedan vill jag ta upp en liten del som är kopplad till arbetslöshetsförsäkringen, och det är starta-eget-bidraget. I jämställdhetens tecken försöker man få kvinnor att starta eget. Men eftersom det är mest kvinnor och ungdomar som står utanför arbetslöshetsförsäkringen står de också utanför möjligheterna att få starta-eget-bidrag. Därmed motverkar socialdemokraterna sina egna mål på andra områden.

Herr talman! Jag kan börja med Sigge Godin. Han säger att många höga fackliga företrädare — vilka de nu skulle vara — har sagt att de känner en dålig smak i munnen inför det här beslutet. Då får jag förklara hur det är. Jag måste tydligen ta det en gång till, för inte heller Sonja Rembo har förstått det riktigt. I arbetslöshetskassornas regler har det funnits krav på fondering. A kassorna har alltså utanför statsbidraget haft ett krav på sig att det skall finnas fonder, och sådana har de alltså tvingats bygga upp. Nu behövs inte de fonderna längre, och då återgår pengarna till dem som har betalt in dem, dvs. de närstående fackliga organisationerna. Så är det faktiskt. Sedan vill jag bara svara på frågan om detta med beskattningen. Jag förutsätter att det sker efter gängse regler — så måste det vara. Jag kan konstatera att Sigge Godin öser på ganska ordentligt. Men han svarar inte på den grundläggande frågan beträffande reservation 9, som folkpartiet så att säga har leasat in, eftersom den bygger på att en reservation som moderaterna har undertecknat skall bifallas. Han ville inte förklara den. Förmodligen kan han inte det. Det är möjligt att reservationen kommer att bli föremål för omröstning. Sonja Rembo undrar hur dessa pengar skall användas. Ja, de kommer naturligtvis att återgå till organisationerna. Hör efter hos yrkesfiskarna eller företagarorganisationerna, som får dessa pengar, om de har planer på att lämna dem till det socialdemokratiska partiet, vilket Sonja Rembo ju antydde. Fråga också TCO om man tänker lämna dessa pengar till socialdemokraterna. Jag tycker att den här diskussionen borde hyfsas något. Pengarna går tillbaka till deras rätta ägare. Så är det, och det får man faktiskt finna sig i. Görel Thurdin säger att jag är vulgär, när jag går tillbaka till de sex borgerliga åren. Det är möjligt att det kan anses vulgärt att påminna om en misslyckad period i svenskt politiskt liv, men den beskrivning som jag gjorde är faktiskt riktig. Görel Thurdin frågar också om socialdemokraterna vill ha grundtrygghet. En sådan fråga ställer hon alltså till en representant för ett parti vars existens och verksamhet är präglad av att vilja göra vårt samhälle så rättvist som möjligt! Centern skall inte ge sig in i den här diskussionen. Det är inte Prot. 1987/88:136 speciellt bra för partiet att uppehålla sig på den planhalvan. 8 juni 1988
RE Herr talman! Jag vill bara helt kort konstatera att Lars Ulander inte har Sar gjort någon som helst ansats till att svara på mina frågor. Det är i sig talande.
Herr talman! Lars Ulanders analys av de sex borgerliga åren är helt felaktig. Hans argumentation är därför inte riktigt korrekt. Jag har fortfarande inte fått något svar på min fråga om varför 25 96 av de arbetslösa skall stå utanför grundtryggheten. Det hjälper inte med att gå tillbaka 50 år i tiden och hävda att man började arbeta för en sådan trygghet redan då, när man i dag inte vill ge alla denna möjlighet.
Herr talman! Lars Ulander sade att man var tvingad till fondering men att man nu skall återföras sina egna pengar. Men så är det faktiskt inte, Lars Ulander. Ty 95 90 av pengarna utgörs av statsbidrag, inkl. arbetsgivaravgifter, och 5 96 av egenavgifter. Vi talar ju faktiskt inte om dessa 5 960, utan om 100 9. Vidare sade Lars Ulander att det var fråga om beskattning enligt gängse regler. Jag är något bevandrad i beskattning, men jag kan inte så här rätt upp och ned klara ut vad detta innebär. Jag tycker att Lars Ulander, som har nära kontakt med statsrådet och hela regeringskansliet, ändå i klartext måste kunna tala om på vilket sätt dessa pengar skall beskattas. Jag har nämligen tolkat Lars Ulander så, att pengarna skall beskattas. Det ger ju ändå litet bättre smak, Lars Ulander. Det bästa vore ändå om pengarna kan få ligga kvar i fonderna, där de hör hemma, och användas till de arbetslösa, så att vi snarast möjligt kan få en allmän arbetslöshetsförsäkring. Då skulle ni slippa att i valrörelsen få de obekväma frågorna från alla dem som inte har någon arbetslöshetsersättning utan bara har KAS, som undrar varför ni inte gör någonting för dem. Lars Ulander frågade också vad vi menar med vår reservation 9. Jo, om löneökningarna blir så stora att samhällsekonomin inte tål dem, borde ju arbetsmarknadens parter ta ansvar för detta. Det handlar alltså om arbetsmarknadens parter, såväl arbetsgivarnas som arbetstagarnas organisationer. Detta är ganska viktigt, eftersom finansministern gång på gång går ut och talar om att löneökningarna måste hållas på en sådan nivå att vi klarar att hävda oss mot våra konkurrentländer. Vi tycker att det som vi föreslår skulle vara en bra väg att gå. Det är svaret på frågan, Lars Ulander. Däremot har inte jag fått svar på alla de frågor som jag har ställt. Jag vet inte om det är någon mening med att ställa ytterligare frågor till Lars Ulander. Jag skulle möjligen kunna ta upp detta med informationen till de enskilt anslutna A-kassemedlemmarna. I min egen A-kassa — Statstjänstemannaförbundets — får man inte ens besked om huruvida man är medlem. Först ett halvår efter det att man har blivit arbetslös och det blir aktuellt att betala ut pengar kan man få beskedet 15 att man inte är medlem i kassan och alltså inte kan få någon ersättning. Är det rätt emot dessa människor, som har trott att de är medlemmar, eftersom de har betalat in sin avgift? Vad vill ni göra åt det? På vilket sätt vill ni tillmötesgå dessa enskilt anslutna medlemmar, som har samma rätt att tillhöra A-kassan som de som är med i facket. Eller skall det vara så, som en före detta facklig ledare från Timrå ansåg, när han skrattande menade att det är rätt åt dem om de får betala 300-400 kr. om året i administrationsavgift? Är det rätt att behandla dem på det sättet? Lars Ulander kan som gammal fackföreningsman kanske utveckla det här?
Herr talman! Alla som arbetar inom de områden som omfattas av de allmänna arbetslöshetskassorna har rätt att tillhöra dem. Det är ett svar till samtliga som här har antytt att det på något sätt skulle finnas en spärr för inträde i A-kassa. Den enda spärr som finns utgörs av de spärrar som finns i A-kassornas stadgar. Alla som arbetar inom verksamhetsområden som omfattas av kassorna har alltså rätt att tillhöra dem. När det gäller beskattningen är mitt svar att denna skall ske enligt gängse regler. Jag kan alltså inte utveckla detta mera än vad Sigge Godin själv gjorde. Sedan har vi åter kommit in på detta med dessa fonder. Det verkar precis som om det är omöjligt att begripa att pengarna tillhör dem som har betalat in dem, nämligen medlemmarna. Det här är inte pengar som skall gå till utbetalningar, utan de skall användas till att utgöra en buffert, så att de försäkrade garanteras sina rättigheter. Det förhåller sig faktiskt på det sättet. Slutligen vill jag bara konstatera att denna reservation 9 måste vara felplacerad. Den skulle ha funnits i något annat betänkande, men det är nog svårt att tänka sig i vilket. Reservationen gällde ju parterna på arbetsmarknaden och inte de försäkrade i A-kassorna. Jag förstår därför inte riktigt vad den har i det här betänkandet att göra.

Herr talman! Till arbetsmarknadsutskottets betänkande 22 har vi i centern fogat en reservation där vi tar upp frågan om ytterligare åtgärder för att främja flyktingars möjligheter till arbete. Det gäller bl.a. värderingen av utländsk utbildning. Den nuvarande organisationen och de anvisningar som i dag gäller för utbildningsvärdering har brister och utgör ett hinder för flyktingar att komma = Prot. 1987/88:136 ut på arbetsmarknaden. 8 juni 1988 Det är angeläget att vi får en permanent organisation som snabbt kan Syssebällunesek genomföra en värdering av utländsk utbildning. FRE HORST EG Vidare har vi i vår kommittémotion A53 även föreslagit att de nuvarande de åtgärder m. m, reglerna för statens ersättning till kommunerna för mottagning av flyktingar skall ändras så, att kommunerna får möjlighet att använda den statliga ersättningen också för att slussa ut flyktingar på arbetsmarknaden. I dag garanteras kommunerna ersättning för utbetalda socialbidrag under det år som flyktingen erhållit uppehållstillstånd och sedan under ytterligare tre år. Regelsystemet ger alltså kommunen kostnadstäckning för flyktingens levnadsomkostnader under en lång period. Ur kommunens synvinkel innebär det att det inte finns någon press på kommunen att så snabbt som möjligt få flyktingen självförsörjande genom eget arbete. Ett sådant system kan lätt permanenta ett socialbidragsberoende och ger inget tryck på berörda myndigheter att sätta in åtgärder för utslussning på arbetsmarknaden förrän i slutet av den treeller fyraåriga bidragsperioden. En sådan här situation är mycket passiverande. Kommunen får sitt bidrag, och det förflyter långa tider innan samhällets arbetsförmedlingsorgan gör några direkta insatser. Samtidigt ropar industrin och den offentliga sektorn efter arbetskraft. Det finns flyktingar som har utbildning och klara arbetstillstånd, men man når inte varandra på arbetsmarknaden, eftersom det inte finns några riktiga styrmedel och inga väl upparbetade kontaktvägar. Enligt centerns uppfattning måste ersättningssystemet ändras så att kommunerna ges större möjligheter att använda statens ersättning till flyktingens levnadsomkostnader på ett mer aktivt sätt, alltså får rätt att använda ersättningen även till att slussa ut flyktingar på arbetsmarknaden. Ges kommunerna friare händer, så kan det för flyktingarna innebära att de snabbare kommer in i det svenska samhället och att de slipper en lång och svår period av sysslolöshet. Det är oerhört viktigt. För statens del innebär det minskade kostnader för flyktingmottagandet, ju snabbare flyktingarna får möjlighet att själva försörja sig. Det har kommit rapporter från flera håll i landet om att flyktingar har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Rapporterna berör i samtliga fall situationen i en enskild kommun eller ett län. Det finns t.ex. en färsk rapport från invandrarförvaltningen i Göteborg som visar att de drygt 400 vietnamesiska flyktingar som bor i kommunen har stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Bara drygt 30 9 har fått fast arbete. Nästan samtliga har fått arbete genom egen försorg eller genom släkt och vänner. Endast två fick jobb genom arbetsförmedlingen. För att ta ett annat exempel vill jag nämna att det i Stockholms län finns en stor arbetskraftsbrist inom sjukvården, barnomsorgen och hemtjänsten. Samtidigt går hundratals flyktingar och invandrare arbetslösa i länet. Det skulle vara möjligt att ge en mängd sådana här exempel. De vanligaste skälen till att flyktingar inte får några jobb är att arbetsgivaren ifrågasätter deras utbildning i hemlandet och om de kan tillräckligt med svenska. Det gäller både privata och offentliga arbetsgivare. Då är ju 117 värderingen av utbildningen viktig. Det är också viktigt att kommunerna — och det har vi föreslagit i vår motion — får använda statsbidragsmedel till att skapa arbetstillfällen för flyktingarna. Det är också angeläget att arbetsförmedlingarna arbetar intensivt med de här frågorna. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Vpk har en reservation till betänkandet. Den bygger på en motion av socialdemokraterna Nils-Olof Gustafsson och Margareta Winberg. Det är en utmärkt motion. Tyvärr är det bara vpk som tycker det. Bakgrunden är att arbetsmarknadsstyrelsen i sin anslagsframställan bl.a. vill använda 50 milj.kr. av anslaget till beredskapsarbete, dvs. ungefär 3 96, för regionala insatser enligt de regler som gäller för östra Norrbottenprojektet. I Jämtland har länsstyrelsen, länsarbetsnämnden och lokala utvecklingsgruppen arbetat med att ta fram ett program för att utveckla Hoting-Fjällsjöområdet. AMS tycker att detta är bra och anger just i sin anslagsframställan att denna del av länet behöver särskilda åtgärder, om avfolkningen skall hejdas. AMS vill avsätta en särskild pott om 50 milj.kr., av pengar som redan finns, som skall användas i denna och liknande satsningar. Regeringen vill inte gå med på detta i kompletteringspropositionen, inte utskottet heller. Utskottet säger helt enkelt att de reguljära instrumenten räcker. Några nackdelar med den föreslagna lösningen redovisas inte. Det skall bli mycket intressant att höra om Inge Carlsson kan komma på några. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk:s reservation nr 1.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1987/88:22 föreslår regeringen flera nya satsningar för att underlätta flyktingars och invandrares inträde på arbetsmarknaden genom ett förbättrat rekryteringsstöd och bidrag till arbetsgivare som i samband med nyanställning ordnar utbildning. Läget på arbetsmarknaden är fortsatt gott. Under de första månaderna i år har sysselsättningen ökat ytterligare och arbetslösheten sjunkit. Nu gäller det att ta vara på det gynnsamma läget och satsa på de grupper som fortfarande har för dålig sysselsättning, exempelvis långtidsoch deltidsarbetslösa, flyktingar och invandrare. Den socialdemokratiska regeringen har fört en framgångsrik arbetsmarknadsoch regionalpolitik. Trots det finns fortfarande problem. Länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, arbetsförmedlingen och lokala utvecklingsgrupper har därför inlett ett samarbete för framtagande av ett program för utveckling i området. Motionärerna framhåller särskilt att AMS ges möjlighet att av beredskapsmedel förverkliga det aktuella programmet. Utskottsmajoriteten är medveten om behovet av särskilda insatser i Strömsunds kommun. Utskottet anser emellertid att medel härför bör kanaliseras via de reguljära anslagen. Utskottet vill härutöver erinra om att länsstyrelsen i Jämtlands län under budgetåret för regionala utvecklingsinsatser disponerar 90 milj.kr., en ökning med 29 milj.kr. jämfört med föregående budgetår. Dessa medel bör kunna komma till användning vid ett förverkligande av det nämnda programmet för det aktuella området i Strömsunds kommun. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. Herr talman! Mot bakgrund av dagens stora efterfrågan på arbetskraft i Sverige föreslår regeringen en rad satsningar för att underlätta flyktingars och invandrares inträde på arbetsmarknaden. Ett av problemen för många flyktingar och invandrare är brist på kunskaper i svenska språket. Regeringen föreslår därför att 16 milj.kr. satsas till bidrag för arbetsgivare som tillhandahåller utbildning åt flyktingar och invandrare. Det framhålls vidare att det största hindret för flyktingar och invandrare att komma ut på den svenska arbetsmarknaden är att det saknas en enhetlig, smidig och administrativt enkel finansieringsform för arbetslivskontakter. Tidigare erfarenheter har visat att varvning av utbildning och arbetspraktik är en bra metod att få sådana kontakter. De erfarenheter som vi nu har från arbetsmarknadsprojekt för invandrare i kommunerna Malmö, Norrköping, Södertälje och Örebro har visat att metoden att varva utbildning och arbetslivskontakter har givit positiva resultat. Regeringen går nu vidare och föreslår att 22 milj.kr. avsätts för en försöksverksamhet som skall underlätta för flyktingar och invandrare att erhålla ett arbete och stärka deras ställning på arbetsmarknaden. En åtgärd som föreslås ingå i försöksverksamheten är att anslå ett förhöjt rekryteringsstöd, som får användas när en arbetsgivare anställer en flykting eller invandrare och under de första sex månaderna låter personen i fråga varva svenskundervisning med arbete. Statsbidraget skall utgå med högst 85 26 av den totala lönekostnaden. Utöver de fyra nämnda kommunerna skall Stockholms län ingå i försöksverksamheten. Ansvaret för verksamheten skall enligt förslaget åvila arbetsmarknadsverket i samverkan med de kommunala myndigheterna och de fackliga organisationerna. Centerpartiet anser i reservation nr 2 att kommunerna skall få använda de statliga socialbidragen till att skapa arbetstillfällen för arbetslösa flyktingar. Utskottsmajoriteten delar ej den uppfattningen, utan vidhåller att arbetsmarknadsverket skall ansvara för verksamheten. Beträffande centerns förslag i fråga om värderingen av flyktingars utländska utbildning vill jag hänvisa till vad utskottet anfört i denna fråga i betänkande AU 11 som vi behandlade för en tid sedan. Där framgår bl.a. att det inom arbetsmarknadsverket pågår ett intensivt arbete i syfte att åstadkomma ett system för att jämföra utländska utbildningar med motsvarande svenska. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets

Herr talman! Inge Carlssons anförande blev som jag fruktade: meningar klippta ur utskottsbetänkandet. Jag frågade och var intresserad av att höra om Inge Carlsson kunde komma på några nackdelar med den föreslagna lösningen. Det är en utmärkt metod som motionärerna har anvisat och som bygger på de åsikter som arbetsmarknadsstyrelsen själv har redovisat och på ett arbete som har utförts i länet. Inge Carlsson nämnde också arbetslöshetssiffran, 1,6 96. Ja, men kära nån! Vilken relevans har det för de bygder som förslaget gäller? Ingen som helst!

Herr talman! De frågor som behandlas i vår reservation har vi tidigare tagit upp. De är oerhört angelägna. Visst finns det i betänkandet vackra ord, men de förslag som återfinns i propositionen innebär endast punktinsatser, vilka på intet sätt löser de mer djupgående problemen med flyktingarnas utslussning på arbetsmarknaden. Den organisation som har till uppgift att förmedla kontakt mellan flyktingar och arbetsgivare är behäftad med grundläggande fel. Det saknas styrmedel i de ersättningsregler som gäller för kommuner och flyktingar. Det är oerhört angeläget att komma till rätta med dessa problem, och det är bråttom. Inge Carlsson hänvisar till att kommunerna skall få medel så att de kan göra en utvärdering av utbildningen. Samma sak gäller på denna punkt. Vi måste snabbt komma fram till ett förslag, som gör det möjligt att värdera en utländsk utbildning. Vi får inte bara göra punktinsatser. Vi måste också komma till rätta med de stora problemen i sammanhanget.
Herr talman! Utskottsmajoriteten anser att vi inte kan ta av de statliga bidrag som skall gå till flyktingarnas uppehälle, Kersti Johansson. I er reservation har ni inte heller anvisat pengar för detta ändamål. Skillnaden mellan ert förslag och utskottsmajoritetens är att vi anvisar 22 milj.kr. till att snabbare få invandrare i arbete och utbildning. I östra Norrland har vi givit AMS litet större frihet att använda de medel som vi tidigare har anslagit, Jan Jennehag. Skillnaden mot Strömsunds kommun är att det inte, som vpk påstår, finns något detaljerat program framtaget. Man arbetar nu med att ta fram ett sådant program. Det programmet är inte kortsiktigt utan skall räcka i tre års tid. Vi känner ännu inte till vilken kostnad programmet kommer att medföra, men utskottsmajoritetens klara uppfattning är att de 29 milj.kr. vi nu anslår, sammanlagt 90 milj.kr., kommer att räcka till för att man skall klara av en del av de problem som finns i den aktuella kommunen.

Herr talman! I och med att den miljö som vi har vistats i under de senaste årtiondena förändrats i sådan snabb takt har kulturminnesvården alltmer tagit plats i samhällsplaneringen. Från att största uppmärksamhet har ägnats åt vård av fornlämningar och särskilt värdefull bebyggelse är det nu fråga om hela miljön; hela stadskvarter och fabriker, ja, t.o.m. ängar och hagar. Vi är medvetna om att vi har ett värdefullt kulturarv att vårda. Samhället har också — sedan lång tid tillbaka — gjort insatser på detta område, och vi har skyldighet att fortsätta. Vi skall också komma ihåg att vården av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i vårt land har burits upp av enskilda ägare och brukare av fastigheter. En förändring har skett: Nya tätorter har vuxit fram, industrin har ändrat utseende och de större städerna har fått nya stadskärnor. Tillsammans med angreppen från luften på monumentalbyggnader har detta medfört att vi för att finna former att vårda kulturmiljön måste göra ändringar i lagstiftningen. Det betänkande som i dag behandlas blir just den regelbok vi skall arbeta efter. Den nya lagen innebär att lagstiftningen på området förenklas. Tidigare bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och om utförsel av äldre kulturföremål sammanförs till en enda kulturminneslag. Vi moderater har varit med om att avge elva reservationer till betänkandet. Det kanske skulle kunna tolkas så att vi i flera avseenden är missnöjda med lagförslaget. Så är absolut inte fallet. Vi tycker att det är en bra lag, och vi har egentligen bara små anteckningar i marginalen att göra. Enligt planoch bygglagen skall kommunerna styra bebyggelseutvecklingen på ett sådant sätt att kulturminnesvårdens intressen tillgodoses. Med detta läggs ett stort ansvar på kommunerna. Man kan fundera över om kommunerna besitter den kompetens som fordras. Enligt 86 § byggnadslagen fanns det tidigare en möjlighet för länsstyrelsen att förordna om förbud mot att utan särskilt tillstånd företa nybyggnad inom kulturhistoriskt värdefulla områden. Den ordningen gav möjlighet till samråd mellan den som önskade bygga i området och länsstyrelsen. Vi moderater tycker att kulturminneslagen borde innehålla en sådan bestämmelse. Enligt propositionen är kulturministern inte helt främmande för tanken, och ett beslut i den riktningen skulle tjäna som vägledning för Prot. 1987/88:136 fastighetsägarna. 8 juni 1988 Det är självklart att länsstyrelserna i vissa fall måste meddela föreskrifter gällande ett fornminnesområde. Detta kan innebära ingrepp i äganderätten. Enligt moderata samlingspartiets uppfattning måste begränsning i pågående markanvändning ersättas. Denna ersättning skall utgå även vid mindre intrång. En bestämmelse om ersättning bör således tas in i kulturminneslagen. När det gäller byggnadsminnesförklaringar anser vi att de regler som föreslås ger alltför låga ersättningar till ägare av sådana byggnader. Reglerna bör med andra ord bli generösare. Vid en översyn av PBL bör frågan om ersättningsreglerna tas upp. Vi har ett förvaltaransvar inför kommande generationer när det gäller att skydda och bevara värdefulla byggnader och lämningar från gångna tider. I några motioner med moderat härkomst påpekas att de statliga medel som står till förfogande är ringa och på intet sätt täcker de överkostnader som drabbar dem som vidtar åtgärder för att vidmakthålla sin egendom i önskat skick eller vill bygga på mark som kräver arkeologiska undersökningar. Som villkor för tillstånd ställs krav på företagaren att bekosta dokumentationen av fornlämningen eller vidta särskilda åtgärder för att bevara den. Undersökningar av fornlämningar är dyra. I reservation 3 föreslår vi åtgärder som syftar till att hålla kostnaderna nere vid de undersökningar som krävs. Man får utgå ifrån att en kunskapsuppbyggnad fortgår hos länsstyrelserna, och att de undersökningar som utförts finns väl dokumenterade. På länsstyrelserna måste de vara väl förberedda för att kunna lämna långtgående besked om kostnad för utgrävning eller om de vill, med utgångspunkt i tillgängligt material, ge tillstånd för borttagande av fornlämning. I flertalet fall är det riksantikvarieämbetet som utför undersökningarna. För att pressa kostnaderna och ge vetenskaplig bredd åt verksamheten anser vi att även andra institutioner, både här hemma och i utlandet, borde få komma i fråga med anbud på aktuell undersökning. Även våra universitet har hög vetenskaplig kompetens och borde kunna åta sig uppdrag. När det gäller tilläggslån bör en ändring av reglerna ske som gör det möjligt även för andra än byggare av bostäder att få komma i fråga. Nuvarande begränsning till enbart bostadsfastigheter är inte rimlig. Vidare borde mindre byggnadsföretag helt befrias från kostnadsansvar vid arkeologiska undersökningar. I fornminneslagen finns en bestämmelse som befriar s.k. mindre arbetsföretag från kostnadsansvar. Enligt föreliggande betänkande finns inte den möjligheten. Det sägs dock att bidrag skall kunna ges. Vi är av den uppfattningen att avgränsningen mellan större och mindre företag skall bibehållas. Vi föreslår en ökad medelsanvisning för att täcka kostnader som uppstår genom att mindre företag befrias från kostnadsansvar. Enligt betänkandet skall skyddet för byggnader i statens ägo inte regleras i den nya lagen, utan i en särskild förordning: Vi är av den uppfattningen att det inte finns någon anledning att särbehandla dessa byggnader. Skyddet för de statliga byggnaderna bör regleras i lagen. Flera motionärer har reagerat över att regeringen begränsar rätten att överklaga länsstyrelsens beslut att inte förklara en byggnad för byggnadsmin 129 Prot. 1987/88:136 ne. Motivet är märkligt. Regeringen säger att byggnadsminnesvårdens knappa resurser inte skall tas i anspråk för processer. Givetvis skall länsstyrelsens beslut kunna överklagas. Inskränkningen skall således tas bort ur lagtexten. För två år sedan fick vi en lag om skydd för utförsel av vissa äldre kulturföremål. Vi hade då synpunkter på vilka föremål den skulle omfatta och hur efterlevnaden skulle kontrolleras. Eftersom den lagen nu överförs till kulturminneslagen, är det på sin plats att utförsellagen utvärderas. Vi har i vårt land många kyrkliga kulturminnen. Bestämmelserna för vård av dessa tas nu in i kulturminneslagen. Riksantikvarieämbetet skall utöva den statliga tillsynen. Vi har inget att erinra mot innehållet i regeringsförslaget. Vi vill dock i sammanhanget påpeka, att riksdagen beslutat att kyrkofondens styrelse numer kan lämna bidrag till underhåll av församlingskyrkor. För att vårda och rädda kulturarvet krävs ekonomiska insatser. Gåvor för ändamålet skulle vara av stort värde. Vi begär i reservation 16 att man i en bredare utredning om rätt till avdrag för gåvor till ideella ändamål tar in möjligheten till skattereduktion i de fall då gåvor ges för att rädda kulturarvet. När vi slutligen kommer till medelsanvisningen vill vi redan nästa budgetår öka resurserna för kulturmiljövården. Vårt förslag överstiger regeringens med 5 milj.kr. Vi vill att 1 milj.kr. tillförs posten Vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, för att möjliggöra ökade bidrag till antikvariska överkostnader vid ombyggnad. För vård av kulturlandskap och fornlämningar bör ytterligare 2 milj.kr. tillföras anslagsposten. Enskilda arkeologiska undersökningar får därmed ett ökat stöd. För insatser mot luftföroreningsoch försurningsskador föreslår vi 2 milj.kr. mer än regeringsförslaget. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till samtliga de reservationer som moderata ledamöter ställt sig bakom.

Herr talman! Propositionen om kulturmiljövården är efterlängtad, först och främst av dem som arbetar inom kulturminnesvården på alla samhällets nivåer, men också av alla dem som engagerar sig inom olika ideella föreningar och organisationer för att bevara kulturarvet. Det finns ett stort, och ständigt ökande, intresse för de här frågorna bland allmänheten. Det är därför positivt att propositionen understryker allas ansvar för kulturmiljövården, men också att den betonar betydelsen av de ideella insatserna. Att all lagstiftning som hör till området nu samlas i en enda lag, kulturminneslagen, är både praktiskt och ger en större tyngd åt området. Ett enigt utskott understryker vikten av ökad ekonomisk satsning framöver på både fornlämningsvård och byggnadsvård. Just dessa områden har eftersatts på grund av urholkade anslag och av den kraftiga minskningen av beredskapsarbeten. Detta är problem som folkpartiet har pekat på i motioner, både i år och tidigare. fulla miljöer, sådana som slott och herrgårdar, måste jag dock anmäla vårt — Prot. 1987/88:136 stora missnöje med att det fortfarande inte finns något förslag till lösning. 8 juni 1988 Den översyn som riksdagen via ett enigt kulturutskott beställde för två och ett halvt år sedan har inte ens påbörjats. Beställningen föranleddes av en folkpartimotion, vari föreslogs en utredning kring problemen. Särskilt borde den stödform som finns i Storbritannien studeras närmare. The National Trust är en stiftelse som inrättats för att bevara stora, kulturhistoriskt intressanta byggnader, som är i privat ägo. Denna stödform är speciellt intressant, bl.a. för att den kombinerar statliga och frivilliga insatser. Förslag i ärendet skall komma ”inom kort”, enligt propositionen. Nu undrar jag om jagi dag kan få svar på vad detta ”inom kort” mer exakt innebär. Problemen för ägarna att bevara dessa miljöer intakta har snarare ökat än minskat de senaste åren. Det brådskar att finna lösningar. Folkpartiet upprepar också sin reservation från 1985 med anledning av lagen om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål. Vi vill ha en nedre värdegräns på 1 000 kr. för de mindre kulturföremålen för att minska antalet tillståndsansökningar, dvs. minska byråkratin. För att stimulera införandet av kulturföremål med svenskt ursprung vill folkpartiet sänka eller ta bort mervärdeskatten på sådana kulturföremål. Herr talman! Enskilda personers möjlighet att överklaga länsstyrelsernas beslut att inte byggnadsminnesförklara en byggnad är borttagen i lagförslaget. Det protesterar vi emot. Denna inskränkning i gällande regler är obegriplig för oss i folkpartiet, särskilt i förhållande till vad som sägs i propositionen om att kulturarvets bevarande är en angelägenhet för alla landets invånare. Det är då inkonsekvent att vägra människor rätten att klaga. Den stora ideella insats som i dag görs inom kulturmiljövården och det starkt ökade intresset för dessa frågor måste uppmuntras. De mindre kommunerna har inte någon egen expertis och måste lita till länsstyrelserna och länsmuseerna, som gör en stor insats, inte minst i arbetet med kulturminnesvårdsprogrammen. Vi anser att det borde anvisats medel direkt till den regionala nivån. Det borde klart uttalas att de viktiga informationsoch kunskapsuppbyggande uppgifterna, gentemot enskilda, föreningar och kommuner, måste ligga hos dem som har närheten till, kontakterna med och kunskaperna om vad som behöver göras. Herr talman! Att framtiden är hotad av alla giftiga utsläpp och föroreningar vet vi sedan länge. Men insikten om att också vårt förflutna håller på att utplånas av samma föroreningar har nått oss ganska nyligen. För ca 10 000 år sedan kom de första människorna till vårt land. Generationerna har avlöst varandra sedan dess, och alla har lämnat spår efter sig. Att vi i dag kan veta något om hur människor levde långt tillbaka i tiden är fornlämningarnas förtjänst. År 1666 stiftades den första lagen som skydd mot förstörelse av fornlämningar. Alltsedan dess har man trott att det går att skydda olika slags kulturminnen genom att förbjuda skadegörelse. I dag är detta skydd inte tillräckligt. Det går inte att förbjuda regnet att falla eller vinden att blåsa och därmed föra med sig frätande ämnen från bilavgaser, industriutsläpp och oljepannor. 131 Alla slags kulturminnen är utsatta för samma miljöhot som allt annat i naturen. Byggnader och fasadutsmyckningar såväl som hällristningar och runstenar, ja, t.o.m. föremål som ligger oupptäckta i jorden, vittrar bort i allt snabbare takt. Det verkar otroligt att så beständiga material som sten och järn kan påverkas av luft och regn. Att så är fallet kan vi konstatera på mycket nära håll, t.ex. i Gamla stan i Stockholm. Skulpturer som stått opåverkade i flera hundra år faller nu sönder på ett par decennier. Föroreningarna följer t.o.m. med luften in i museernas montrar och fortsätter där sin förstörelse. Trots en ofullständig inventering kan experterna ge exempel på angripna kulturminnen i alla delar av landet. Det framgår av det handlingsprogram som riksantikvarieämbetet presenterade i höstas, och som skall bilda underlag för arbetet i tre år framöver. Folkpartiet anslöt sig i sin kulturmotion i januari till riksantikvarieämbetets rapport, enligt vilken läget är mycket allvarligt, och också till det äskande om anslag som där fördes fram. Glädjande nog föreslår regeringen nu samma belopp, dvs. 10 milj.kr. till åtgärder under programmets första år. Enligt riksantikvarieämbetet behövs först och främst ”snabba och kraftfulla åtgärder för att minska både de inhemska utsläppen och utsläppen från övriga Europa av avgörande betydelse för att hejda fortsatt förstörelse av oersättliga kulturminnen”. Det riksantikvarieämbetet självt kan arbeta med är inventering, dokumentation, skydd och konservering, forskning, utbildning och information, allt lika angeläget. Den utmärkta utställningen ”Luftangrepp” på Historiska museet i vintras ställde besökaren inför ett symboliskt vägskäl med tre val inför framtiden. Man fick se in genom aningslöshetens port, tvehågsenhetens port och insiktsfullhetens port. Bakom den sistnämnda fanns det gröna gräset, de friska djuren och den oskadade skulpturen. För att välja den vägen fordras omedelbar handling, om man skall rädda det som räddas kan av vår natur och kultur till framtiden. För folkpartiet är uppgiften att rädda kulturarvet, vår kulturmiljö, absolut tvingande. Den kan inte vänta — om några år kan det vara för sent. Att berövas sitt kulturarv är att förlora sina rötter, har någon sagt. Våra efterkommande har lika stor rätt som vi till sin historia. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer som folkpartiet har undertecknat och i övrigt bifall till utskottets hemställan.